Herr talman! Den del av citatet som föll bort i mitt förra inlägg rörde inte naprapater utan kiropraktorer. Det är en fråga som jag inte har tagit upp i detta sammanhang. Det finns många yrkesgrupper som önskar legitimation. Det är säkert också många som är berättigade att få det. Problemet är att för många av de grupperna har det inte funnits några tidigare utredningar. Men det har funnits för naprapaterna. Under den förra mandatperioden fanns det en borgerlig enighet för legitimation av naprapater. I dag har vi inte längre en borgerlig opposition utan en borgerlig majoritet i kammaren. Då förväntar sig givetvis också borgerliga väljare att vi i regeringsställning skall genomföra det som vi i opposition reserverat oss till förmån för. Det är därför som jag framhärdar i min fråga, som inte går ut på om regeringen skall föreslå legitimation för denna yrkesgrupp utan när. Jag tycker att statsrådet borde kunna precisera sig och inte viljelöst enbart tillsätta ytterligare utredningar.

Herr talman! Per Stenmarck och jag var vid den senaste replikväxlingen överens om hur citatet ser ut i sin helhet, så vi kan lägga den frågan åt sidan. Per Stenmarck anför nu att de andra yrkesgrupperna inte har utretts. Det är i flertalet fall sant -- möjligen kan det gälla samtliga. Bakgrunden till det här ärendet är att den utredning som förelåg landade på att inte tillstyrka legitimation av naprapater. Jag har nu några år senare tagit initiativ till att undersöka om det finns ett underlag. Socialstyrelsen har då konstaterat, möjligen till både min och Per Stenmarcks förvåning, att man vill avstyrka en legitimation. Det har jag redovisat här. Varför gjorde man då i den gamla utredningen en skillnad mellan dessa två grupper? Svaret är ganska enkelt. Det framgår tydligt av utredningen. Man bedömde då -- det här svaret riktar sig också till Hugo Bergdahl -- att det fanns en stor spridning inom gruppen kiropraktorer. Det fanns skäl att godkänna de som hade den bästa utbildningen. Naprapaterna är en mycket enhetligare grupp. Det får förstås den konsekvens som Hugo Bergdahl påpekade, nämligen att det är litet svårt att förstå skillnaden.

Herr talman! Margareta Viklund har frågat mig vad jag tänker göra för att inlemma gatubarn hemlösa barn. Från olika håll har under senare tid kommit uppgifter om att det vistas hemlösa och övergivna barn i Stockholms city. Uppgifterna kommer dels från ungdomarna själva, dels från organisationer och myndigheter som har olika typer av verksamhet i Stockholms city. Vi har haft många benämningar på den här gruppen av ungdomar som av olika anledningar är -- eller känner sig -- övergivna av vuxenvärlden och som samhället inte lyckats ta om hand på ett bra sätt. För att få en mer samlad bild och för att få veta om samhället brister i sitt ansvar har regeringen uppdragit åt Socialstyrelsen att undersöka situationen för den aktuella gruppen. En rapport kommer att presenteras av Socialstyrelsen inom någon månad. Socialtjänstlagen ålägger kommunerna ett särskilt ansvar för de barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt eller på olika sätt fara illa. Inga barn i Sverige skall tvingas leva på gatan. De barn som behöver placeras i ett annat hem än det egna, får komma till ett familjehem eller till ett hem för vård eller boende. Frivilligorganisationernas insatser har också stor betydelse för de utsatta barnen och ungdomarna. Regeringen har gett särskilda medel för att stödja deras verksamhet och kommer också i fortsättningen att ge hög prioritet åt organisationer som arbetar med utsatta barn och deras familjer. Ungdomsministern och regeringens Barn och ungdomsdelegation uppmärksammade frågan om hemlösa ungdomar genom att anordna en särskild hearing med frivilligorganisationer och berörda myndigheter i augusti 1992. De redovisade erfarenheterna från hearingen visar att det inte bara är brist på resurser som är anledning till att en del ungdomar inte får den hjälp de behöver. Det finns också behov av en ökad samverkan mellan myndigheter, frivilliga organisationer, enskilda vuxna och ungdomar. Det individuella, frivilliga och enskilda engagemanget bör tillvaratas bättre så att man kan bygga stabila nätverk. Ungdomsministern och jag kommer inom kort att ta initiativ till ett projekt i syfte att bl.a. stimulera till förbättrade samverkansformer mellan myndigheter och frivilligorganisationer som arbetar med dessa ungdomar. Det råder inga tvivel om att den ekonomiska krisen innebär att kommuner och landsting tvingas till svåra prioriteringar som kan komma att beröra barn och ungdomar. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att redovisa hur de kommunala förändringarna påverkar barns villkor. Om undersökningen visar att utsatta barn och ungdomar inte får det skydd och stöd de har rätt till avser jag att återkomma med förslag till åtgärder.
Herr talman! Först vill jag tacka socialministern för svaret, som jag tycker är mycket bra, engagerat och framåtsyftande. I början av oktober kunde vi läsa i tidningarna om hur barnmisshandeln har ökat och kommer att öka ännu mera under året. Det är oroande. En orsak tror man, som så ofta när det gäller våld mot framför allt barn och kvinnor, är en ökad beredvillighet att anmäla våldsbrott, i detta fall misshandel, mot barn. Det får vara hur det vill med det antagandet, men verkligheten talar sitt eget språk. Barnmisshandelsfallen har ökat med 18 % Jag vill då kalla gatubarnen eller de hemlösa barnen i Sverige för barn som är utsatta för misshandel. Många kan eller vill inte tro att det mitt ibland oss finns barn som är helt övergivna. En del kallar dem för gatubarn. Naturligtvis är problemet med gatubarn mycket större i tredje världens länder både när det gäller djup, bredd, spridning och kanske också orsak. För ungefär fjorton dagar sedan mötte jag en grupp av barn som arbetade på gatan i San Salvador. Dessa barn hade fortfarande en viss kontakt med sin familj och med sina hem. De ansågs inte vara riktiga gatubarn enligt den definition som gällde där, utan de var ''nästan gatubarn'' -- gränsen är hårfin. Att möta dem och höra de frågor som de ställde räckte för att förstå deras nöd och deras kamraters utsatta situation. Mot bakgrund av de resurser som vårt land har och det välutvecklade sociala och offentliga nätverk som det egentligen saknas motsvarighet till i de fattiga länderna kan man ändå kalla en särskild grupp utsatta barn här i Sverige för gatubarn. Det handlar om barn mellan 12 och 18 år som inte har någon kontakt med sin familj eller vårdnadshavare. De deltar bara i undantagsfall eller sällan i undervisningen eller har något arbete. De tillbringar huvuddelen av sin tid på gatan eller på tillfälliga inkvarteringar. Det är dessa barn som vi måste göra någonting åt.
Herr talman! Låt mig först understryka det Margareta Viklund säger, nämligen att dessa problem naturligtvis är större, liksom nästan alla sociala problem, i u-världen och för all del i ivärldens storstäder, exempelvis i New York som jag besökte häromdagen. Där finns dessa problem i mycket stor skala. Dess värre vet vi inte så mycket om dessa barn. Den undersökning som jag känner till och som är den mest omfattande är gjord av Socialforskningsinstitutet i Köpenhamn. Man har där för ett par år sedan tittat på en grupp hemlösa barn. Det visar sig att dessa barn uppvisar ungefär samma sociala bakgrund och samma sociala mönster som många andra problembarn. De var arbetslösa, de gick inte i skola eller deltog i någon annan form av utbildning, de saknade bostad och i mycket hög grad kom från splittrade familjer, ofta med missbruk och andra sociala problem i bakgrunden. Den stora majoriteten av dem försörjde sig helt eller delvis på kriminalitet. Men när man skall försöka svara på frågan vad vi skall göra åt dessa problem, tror jag att svaret egentligen blir detsamma som det som vi allmänt sett måste ge när vi stöter på barn med olika sociala problem. Det handlar om att bekämpa missbruk i deras familjer, se till att tidigt uppmärksamma deras särskilda behov. Det finns flera undersökningar, både internationella och svenska, som just visar betydelsen av att barn som har ett dåligt stöd hemifrån får ett stöd i form av andra vuxenkontakter, t.ex. i form av barnomsorg på tidigt stadium. Det här är ett av skälen till att jag i olika sammanhang brukar tala varmt om hur viktigt det är att det finns barnomsorg. Det är naturligtvis alldeles särskilt viktigt för barn med särskilda behov som, om de inte får detta stöd, riskerar att hamna i hemlöshet eller i andra motsvarande sociala situationer.
Herr talman! De problem som socialministern tar upp är sådana som har varit aktuella under många år och som man egentligen har arbetat med i Sverige och gett dessa barn förtursplats inom barnomsorgen. Trots detta har vi problem i Sverige. Kan det inte också handla om att vi har förändrat vår syn på människan och människovärdet, att vi behöver få en annan människosyn generellt sett och börja uppskatta barnen som de individer som de i verkligheten är? Borde vi inte ge dem deras fulla plats i det samhälle som vi har? Jag tror att detta är en fråga som inte bara handlar om direkta insatser, utan det handlar också om en helt annan syn på barnen i samhället.
Herr talman! Någon gång på 1960-talet skrev den kände doktorn Gustav Jonsson i Skå sin avhandling som kallades Det sociala arvet. Han hade följt ett antal ungdomar som passerat genom Skå och studerat deras sociala bakgrund. Hans misstanke var att det just var fråga om ett negativt socialt arv, dvs. att de som växer upp i dåliga sociala miljöer riskerar att få sociala problem. Den undersökning som han utförde bekräftade att det förhöll sig på det sättet. Det har sedan bekräftats i många senare studier i Sverige och utlandet. Man kan naturligtvis känna en viss hopplöshet över att den välfärdsstat, som byggts ut mycket kraftigt sedan det här primärmaterialet fanns på 50-talet och som Gustav Jonsson i Skå analyserade, inte har lyckats avskaffa detta sociala arv. Men faktum är att vi nu vet mycket mer, och dess bättre vet vi en hel del om vad som kan få positiva effekter, vet vad orsaken är till att en hel del av dem som kommer från dåliga sociala miljöer faktiskt lyckas i livet, s.k. maskrosbarn. Där har t.ex. tidigt insatta åtgärder av typen barnomsorg i tidig ålder en mycket positiv effekt.
Herr talman! Jag håller med om det socialministern säger, men jag vill också poängtera att det också handlar om, som jag upplever det, vårt sätt att se på människan över huvud taget och på barnet. Sedan tror jag att vårt samhälle mera måste lyfta fram pappans roll. Det visar sig t.ex. inom kriminalvården att väldigt många av de pojkar som hamnar där inte har haft någon pappa eller någon som de har kunnat identifiera sig med. Jag tror alltså att vi måste lyfta fram pappans roll. Det är väl vad de s.k. farsorna på stan försöker göra. Jag upplever att det finns väldigt mycket att göra på det är området och att vi bara är i början.
Herr talman! Jag vill bara understryka det Margareta Viklund säger. Jag delar helt hennes uppfattning. Men vi kan naturligtvis inte lösa alla sociala problem. Vi kan inte ge alla familjer det stöd som de behöver, men vi kan skapa goda förutsättningar. Dit hör en väl utbyggd barnomsorg, en väl fungerande föräldraförsäkring som också ger pappor möjlighet att tidigt få kontakt med barnet. Jag tror att en bra kontakt när barnet är litet innebär en bra kontakt även senare i livet. Självklart löser ingen av dessa eller andra åtgärder alla sociala problem. Men det råder inget tvivel om att de utgör ett positivt bidrag. Det hoppas jag att vi tillsammans kan arbeta för.
Herr talmann! Jag håller med socialministern om det, men som jag sade tidigare måste pappans roll lyftas fram. Samtidigt anser jag att familjen måste få ett större utrymme i samhället. Man måste mera se på familjen i dess helhet, se på dess stora betydelse och funktion. Familjen måste sanktioneras och få stöd i samhället.
Herr talman! Jag delar den uppfattningen, men problemet är inte de barn som växer upp i fungerande familjer. Där går det i regel ganska väl. Självklart finns det ett och annat problem även där. Problemet med gatubarnen i Köpenhamn är -- jag tror att mönstret är precis detsamma i Stockholm -- att det är barn som inte växer upp i hela familjer. Vi kommer aldrig att kunna skapa ett samhälle där alla familjer är hela, där alla föräldrar fungerar väl. Kom ihåg att Gustav Jonsson gjorde sina studier om ungdomar som växte upp på 40 och 50-talet, dvs. i en helt annan värld med en helt annan social struktur, då familjer höll samman, om inte annat så av ekonomiska skäl, då mammorna praktiskt taget alltid var hemma. Det var en helt annan social situation, men ändå fanns det barn som måste komma till Skå. Det är därför viktigt att se med vilka metoder vi skall hjälpa de barn som inte har lyckan, som jag och många andra, att få växa upp i en hel, bra och väl fungerande familj.
Herr talman! Jag håller helt med om det, men jag tror att många olika krafter och alla de olika åtgärder som socialministern här fört fram måste samverka. Kanske behövs det också, som jag nämnde tidigare, en annan syn på människan. Familjen måste få en annan roll. Familjen måste få det stöd den behöver för att ta hand om sina barn på rätt sätt.

Herr talman! Eva Zetterberg har frågat statsministern om regeringen kommer att genomföra Handikapputredningens förslag om reformer på handikappområdet under denna valperiod. Frågan har överlämnats till mig. Regeringen har nyligen överlämnat en remiss till lagrådet som i huvudsak är grundad på förslagen i lagrådsremissen föreslås bl.a. att en ny rättighetslag skall införas för personer med svåra funktionshinder, att vissa förbättringar skall göras inom habiliteringen, rehabiliteringen och hjälpmedelsområdet, att vissa förändringar skall göras inom föräldraförsäkringen och att tolktjänsten för döva, dövblinda och hörselskadade skall förbättras. Det är regeringens avsikt att de reformer som föreslås i lagrådsremissen skall genomföras den 1
Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret, men jag måste uttrycka min besvikelse över att inte statsministern besvarade frågan. Jag har upplevt väldigt starkt att regeringen varit osäker i den här frågan. Däremot har jag en stark upplevelse av att socialministern har varit säker på sin avsikt att driva just handikappfrågorna framåt. Jag tackar som sagt för svaret, och jag är naturligtvis glad över de delar av handikappreformen som nu kommer att genomföras. De tidigare besked som vi har fått vad gäller exempelvis föräldrar som har barn över 16 år och som inte har möjlighet att få föräldrapenning har varit mycket oroande. I dagarna har samtliga riksdagspartier fått ett brev från en förälder från Vallentuna som heter Karl Rune Lind. Han undrar om han och hans fru som föräldrar skall fortsätta att avsätta semesterdagar för vård av sin dotter som är över 16 år. Det är glädjande att det nu kommer att fattas ett beslut i frågan. Karl-Rune Lind har dock några år på sig, för såvitt jag förstår kommer inte reformen för hans del att träda i kraft förrän 1994. Det betyder alltså ytterligare ett par år för honom innan reformen börjar fungera. Det som jag tycker är bra är att man i samband med reformen börjar fundera över vad som fattas. Det är en utbyggd färdtjänst, en rad andra frågor vad gäller sysselsättning. Just utvecklingsstörda och handikappade har det betydligt svårare på arbetsmarknaden än övriga. Jag undrar naturligtvis: Vad händer med färdtjänsten? När kommer det förslaget? När får vi en lag som garanterar arbete och sysselsättning även för gravt handikappade?
Herr talman! Först vill jag säga att det inte har varit någon oenighet i regeringen om handikappreformen, utan vi har varit säkra hela tiden. Den aviserades i fjolårets regeringsdeklaration, och det upprepades i årets deklaration. Propositionen kommer alltså snart att presenteras för riksdagen. Handikapputredningens slutbetänkande som nu skall skickas ut på remiss. Så småningom kommer vi med förslag, kanske inte i ett sammanhang utan tar upp förslagen styckvis. Färdtjänstfrågan tillhör naturligtvis det som är mest angeläget att ta upp i utredningen. Vad gäller sysselsättningsgarantin hade vi länge förhoppningar om att det skulle kunna ingå i den aktuella propositionen. Av ekonomiska skäl har vi ansett att det inte finns möjlighet att göra det nu. Det är viktigt att komma ihåg att det redan finns en sysselsättningsgaranti, alltså en skyldighet för kommunerna att ordna sysselsättning för utvecklingsstörda och övriga som omfattas av den nu gällande omsorgslagen. Det som vi skjuter på framtiden är alltså en utvidgning av reformen till att gälla andra grupper med grava funktionshinder. Jag beklagar det djupt att vi inte kunde göra det, men som sagt har vi av ekonomiska skäl inte bedömt det möjligt. Jag håller med Eva Zetterberg om att inte ens omsorgslagen gjort det möjligt att bereda alla sysselsättning på det sätt som det skulle ha varit önskvärt. Det finns en del kommuner som har varit föredömliga. I Östersund t.ex. har man varit mycket duktig på att ordna arbete åt utvecklingsstörda, men det finns mycket kvar att göra. Vi kan hoppas att kommunerna nu ändå i första hand tar itu med att uppfylla det som gällande lag säger och som kommer att upprepas i den nya lagen. Så småningom får vi utvidga lagen till att gälla fler grupper.
Herr talman! Den osäkerhet som jag åberopade och som både jag och många från handikapporganisationer har upplevt rör inte regeringsdeklarationen utan de uttalanden som statsministern gjort i samband med krisuppgörelsen. De har definitivt gjort att många människor har börjat undra vad som kommer att hända. När det gäller färdtjänsten och sysselsättningen är jag naturligtvis glad över att det skall genomföras en reform, men jag skulle gärna vilja ha några tidsuppgifter. När kommer reformen? Jag vet inte om socialministern läste i Kommunaktuellt nr 30 om de enorma skillnader i kostnader för färdtjänst som enskilda handikappade kan ha. Det kan röra sig om skillnader på 2 000 kronor mellan olika kommuner. I Kommunaktuellt tar man t.o.m. till så stora ord, att man talar om att handikappade sitter i husarrest, eftersom de av ekonomiska skäl inte kan använda sig av färdtjänsten. Jag undrar om jag kan få preciserat litet mer när färdtjänsten kan bli lagstadgad.
Herr talman! Jag kan inte i dag ge något besked. Det enda som jag kan försäkra är att reformen skall genomföras så snabbt som vi bedömer att det över huvud taget är möjligt bl.a. av ekonomiska skäl.
Herr talman! Då vill jag ställa ytterligare en fråga som gäller de bidrag som landstingen i dag delar ut till studieförbunden. Dessa bidrag har en väldigt viktig funktion för att de utvecklingsstörda skall kunna delta i studiecirklar. I Stockholms läns landsting är man i dagarna beredd att skära ned dessa bidrag mycket starkt. Vad tror socialministern om framtiden med en ny rättighetslag för gravt handikappade? Kommer landstingen i fortsättningen att kunna lämna den typen av bidrag? Hur ser socialministern på nödvändigheten av att på det viset kunna stödja handikappade?
Herr talman! Jag vågar inte ha någon bestämd uppfattning om hur situationen ser ut och vilka prioriteringar man kommer att göra i Stockholms läns landsting och i andra landsting. Men det är viktigt att understryka att studieförbunden gör utomordentliga insatser för personer med funktionshinder. Även om man har knappa marginaler inom studieförbunden, är det angeläget att prioritera insatser för de handikappade. Vissa studieförbund gör insatser som är ovärderliga. Men det är klart att inte alla pengar går till sådana ändamål, eftersom också studieförbunden tvingas att prioritera. Jag hoppas att studieförbunden tar sitt sociala ansvar och gör de prioriteringar som jag har angivit.
Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att jag naturligtvis tycker att det är bra att den här lagen snart kommer att gälla och att dessa förändringar kommer till stånd. Men jag hoppas att det inte dröjer för länge med återstoden av handikappreformen, trots att det under lång tid säkerligen kommer att finnas ekonomiska problem. Jag tycker att det är viktigt att regering och riksdag resursmässigt och lagstiftningsmässigt visar att Sverige som land har råd att satsa på de grupper som har det sämst i vårt samhälle. Det är i dag tyvärr många handikappade som saknar möjlighet att använda sig av färdtjänst eller saknar möjlighet att få ett arbete.
Herr talman! Jag delar helt den uppfattningen. Det råder inte några som helst delade meningar mellan Eva Zetterberg och mig. Jag tycker också att det är viktigt att prioritera handikappade. Och det gör regeringen genom att visa att trots att vi har föreslagit en rad betydande nedskärningar i den offentliga ekonomin, har vi ändå funnit utrymme för att satsa mer på personer med svåra funktionshinder. Jag är också medveten om att detta inte är den sista reformen. Den löser ingalunda alla problem. Det är många reformer som återstår innan vi kan känna oss någorlunda tillfredsställda med den här gruppens situation.

Herr talman! Sten Söderberg har ställt följande fråga till mig. I Sverige finns i dag ca 250 000 barn som inte har någon eller dålig kontakt med minst en av sina föräldrar. Han undrar vad regeringen har gjort och vad vi tänker göra för att åtgärda detta stora problem. Det är djupt beklagligt att många barn inte har möjlighet till en nära kontakt med sina föräldrar. Misshälligheter mellan föräldrarna är en vanlig orsak till detta. Att en förälder är bosatt på annan ort än barnet är en annan vanlig orsak. Mycket har gjorts för att underlätta kontakterna mellan barn och föräldrar. Reglerna om gemensam vårdnad av barn efter en skilsmässa har tillkommit i detta syfte. Skyldigheten för kommunerna att erbjuda samarbetssamtal syftar bl.a. till att nå enighet i frågor om vårdnad och umgänge med barn. I föräldrabalken stadgas också att det ingår i vårdnadshavarens uppgifter att ansvara för att barnets behov av umgänge med en förälder som inte är vårdnadshavare så långt möjligt tillgodoses. Även frågan om kostnader i samband med utövandet av umgänge kan beaktas vid bestämmandet eller betalandet av underhållsbidrag. Formella förutsättningar för en god kontakt mellan barn och föräldrar finns således i betydande grad. Det är däremot möjligt att mer kan göras för att få vuxna att förstå vikten av goda och nära kontakter mellan barn och båda dess föräldrar. Sverige har som ett av de första länderna ratificerat konventionens artikel 9 punkt 3 anges att konventionsstaterna skall respektera rätten för det barn som är skilt från den ena eller båda föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt kontakt med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa. I samband med den fortsatta implementeringen av konventionen kommer jag att överväga vilka möjligheter som finns att ytterligare sprida kunskap om barnens rätt och behov av nära kontakt med sina föräldrar.

Herr talman! Olle Schmidt har frågat mig om regeringen är beredd att påskynda Lokaldemokratikommitténs arbete i syfte att den snabbt skall kunna föreslå åtgärder som stärker den lokala demokratin och hindrar en urholkning av nuvarande insyns och informationsmöjligheter. Bakgrunden till frågan är uppgifter bl.a. om att allt fler fullmäktigesammanträden ställs in i kommunerna och att antalet kommunalpolitiker minskar. I likhet med Olle Schmidt anser jag att den kommunala demokratins utveckling är en viktig framtidsfråga. Därför tog jag i början av det här året initiativ till att tillsätta en särskild kommitté -- Det ligger helt i linje med direktiven till Lokaldemokratikommittén att uppmärksamma de problem som Olle Schmidt tar upp i sin fråga. En av kommitténs huvuduppgifter är just att lägga fram förslag till åtgärder som stärker den lokala demokratin. Kommittén gör nu en bred kartläggning av hur arbetsfördelningen mellan de kommunala organen förändras, hur antalet förtroendevalda förändras och hur fullmäktiges roll utvecklas mot bakgrund av den nya kommunallagen. Lokaldemokratikommitténs uppdrag skall vara slutfört senast den 1 oktober 1993, men kartläggningar och delbetänkanden kommer att redovisas successivt. Kommittén har redan överlämnat ett första delbetänkande til mig, och jag vet att det kommer fler delbetänkanden kring årsskiftet. Mitt intryck är alltså att kommittén arbetar mycket effektivt. Den tid som står till kommitténs förfogande är mycket knapp med hänsyn till det uppdrag som regeringen har givit. Jag ser därför inte någon möjlighet att nu påskynda
Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret. Jag har ställt denna fråga för att jag är mycket oroad över den utveckling som nu pågår i våra kommuner. Jag är fullt medveten om att Lokaldemokratikommittén har fått sitt uppdrag, och att den också snabbt skall redovisa resultat. Men saken är den att det går med en rasande fart ute i kommunerna. Även om jag har varit kommunalpolitiker under några år, är det nog inte så många kommunalpolitiker som är medvetna om hur fort det går. Framför allt är nog inte medborgarna och vi här i riksdagen medvetna om det. Det blir alltså färre fritidspolitiker och färre öppna sammanträden. Sedan 1988 har antalet uppdrag minskat med ca 8 000. Enligt Kommunaktuellts enkät kommer 8 500 uppdrag att försvinna under de närmaste åren, vilket rör sig om hela 600 nämnder. Det är en minskning med ca 6 000 politiker. Också fullmäktigesammanträdena blir färre. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med frågor att avhandla. Ca 80 kommuner har ställt in ett eller flera sammanträden, totalt 100 sammanträden enligt Kommunaktuellt. Skälen är att man huvudsakligen har delegerat ärenden. Man kan också ha infört nya organisations och styrprinciper i en lågkonjunktur, vilket uppenbarligen också kan vara ett sätt att spara pengar. Jag har t.o.m. hört och läst att en del politiker anser att demokrati har ingenting att göra med hur många politiker som är aktiva. Själv har jag en helt annan uppfattning. Vad anser civilministern i detta sammanhang? Finns det något samband mellan en väl utvecklad demokrati och antalet politiker, framför allt antalet fritidspolitiker?
Herr talman! Ja, jag tror att det finns ett samband mellan antalet människor som är aktiva inom den politiska sfären och demokrati. Däremot tror jag inte att det är hela sanningen. Det finns också mycket annat som är viktigt. När man nu ser över hur det påverkar kommunerna att antalet förtroendevalda minskar, är det viktigt att ta reda på hur denna minskning går till. Det har varit samma personer som har innehaft väldigt många uppdrag. Nu kommer kanske uppdragen att fördelas mera. Det gäller att se efter hur representativiteten -- könsfördelning, åldersfördelning osv. -- ser ut bland dem som finns kvar. Det är sådant som också spelar in när man talar om demokratin i stort. Jag håller med om att det är viktigt att snabbt göra någonting, eftersom förändringen går så fort. Medborgarna har en rätt till insyn i den kommunala verksamheten. Därför måste man hela tiden bevaka hur formerna för denna insyn iakttas. Om antalet fullmäktigesammanträden minskas, kan dessa naturligtvis ersättas med någonting annat. De kan ersättas med allmänna frågestunder, och allmänheten kan på olika sätt erbjudas insyn i verksamheten. Det är just dessa frågor som Lokalkommittén skall se över, dvs. hur det går till ute i kommunerna, om man har den insyn som man skall ha och i vilken form man har denna insyn.
Herr talman! Jag förstår att civilministern är oroad över utvecklingen. Men vi här i riksdagen måste vara medvetna om att utvecklingen går fortare än vi tror. Den representativa demokratin, som vi vill slå vakt om, håller snabbt på att urholkas. Därmed har inte medborgarna den möjlighet att påverka politiken som vi politiker är skyldiga att se till att de har. Medborgarna har helt enkelt inte kraft och ork att stå emot. Vi i riksdagen måste vara beredda att agera snabbare framgent. Det finns en annan punkt som inte har belysts tillräckligt i diskussionen, nämligen att möjligheterna för de politiska partierna att rekrytera aktiva personer som är intresserade av politiska uppdrag håller på att försvinna. De är många uppdrag som inte besätts ute i kommunerna, och det är också en fråga som civilministern bör betänka. Om det inte finns några uppdrag att engagera människor till, blir det inte så mycket kvar av demokratin, vilket ytterligare urholkar de politiska partiernas uppgifter.
Herr talman! Jag var tidigare inne på mångsyssleriet, och jag vill återigen upprepa att samma person ofta har innehaft ett antal olika poster. Om uppdragen kunde spridas, vore nog mycket vunnet. Det var just dessa tankar som låg bakom tillsättandet av Lokaldemokratikommittén, dvs. att utvecklingen nu kommer att gå mycket snabbt. Det hände saker mellan det att den nya kommunallagen belutades och fram till dess att den trädde i kraft den 1 januari. Det var därför som denna kommitté tillsattes. Kommittén har lämnat förslag om hur inflytandet skall kunna ökas genom t.ex. enkäter till medborgarna, utbyggnad av medborgarkontor -- något som vi på civildepartementet arbetar väldigt aktivt med -- där medborgarna på ett mycket enkelt sätt kan få upplysning i ett antal frågor och också om vart de skall vända sig för att få de frågor besvarade som medborgarkontoret inte kan hjälpa till med. Lokaldemokratikommittén skall även lägga fram förslag till ett antal andra åtgärder, som vi hoppas att kommunerna snabbt skall ta till sig.
Herr talman! Pendeln har ju en tendens att svänga så våldsamt fort i vårt land, civilministern. Nu är det kutym att tala om målstyrning, beställar och utförarnämnder, och att antalet politiker ifrågasätts av flera har inte med demokrati att göra. Civilministern kan tydligen tänka sig att ersätta fullmäktigesammanträden med någonting annat. Det ställer jag mig tveksam till, eftersom jag anser att fullmäktigesammanträden -- precis som riksdagsammanträden -- är det enda forumet där man kan föra en offentlig diskussion, där man behandlar beslutsärenden och där man kan redovisa sina olika ställningstaganden. Faran har varit att man har gått ifrån någonting väldigt snabbt fram till något som man inte riktigt vet vad det är. Man vet färdriktningen, men man vet inte var det hela hamnar. Som tidigare kommunalpolitiker anser jag att man måste varna för detta. Då måste regeringen och i synnerhet civilministern vara beredda att reagera snabbare än vad som kanske var tänkt tidigare. Även riksdagen måste vara beredd att agera snabbare, annars kan vi, enligt min uppfattning, förlora mycket i det demokratiska och det kommunalpolitiska arbetet i Sverige.
Herr talman! Olle Schmidt har missuppfattat mig om han tror att jag tycker att man kan ersätta fullmäktigesammanträden med något annat. Det tycker jag inte. Jag anser att fullmäktigesammanträdena är det viktigaste forumet för debatten och för allmänhetens insyn. Men jag anser att det finns även andra viktiga sätt att ge medborgarna möjlighet till insyn, och dessa måste utvecklas. Jag håller med Olle Schmidt om att det lätt blir så att en kommun gör en typ av förändring som alla andra sedan skall ta efter. Det går nästan mode i dessa svängningar. Jag tror att det är mycket viktigt att kommunerna utvecklas efter sina egna förutsättningar och att de kommunala företrädarna verkligen ser över hur den egna kommunens verksamhet bäst kan utvecklas. Jag tror att det kan vara väldigt olika i t.ex. Dorotea och Malmö.
Herr talman! Dorotea och Malmö är säkert olika på det formella planet. Men när det gäller att människor vill ha inflytande över sin situation, skulle jag kunna tänka mig att människor är precis likadana i Dorotea som i Malmö. Det är i varje fall min uppfattning. Om inte sammanträdena äger rumm ersätts de ju av något annat. Det var detta som jag menade. Jag vet att man funderar över detta i olika sammanhang. Det tycker jag att man skall varna för. När det gäller frågan om att samma personer har många olika uppdrag brukar man räkna med en koefficient på 1,4 uppdrag. Mångsyssleriet har faktiskt minskat, civilministern, och det tror jag faktiskt att våra båda partier har medverkat till. Jag vill emellertid varna för att det inte får gå så fort. Därför behöver man ha litet ytterligare styrning och diskussion. En vital kommunaldemokratisk debatt, och en demokratisk debatt över huvud taget, borde i högre grad kunna föras i detta hus, givetvis initierad av Civildepartementet och civilministern. Jag tror att alla vi som sitter här har ett mycket stort ansvar för detta. Den kommunala demokratin, den representativa demokratin, är ju för närvarande ifrågasatt. Det tror jag att både civilministern och jag märker när vi är ute i landet.
Herr talman! Det är samtidigt viktigt att man inte drar förhastade slutsatser av uppgifter som man får i massmedia och från litet olika håll utan att man faktiskt skaffar sig en överblick över hur det ser ut. I just detta sammanhang har vi tillgång till den typ av kommitté som nu är tillsatt. Den har förhållandevis kort tid på sig, och den beaktar just lokaldemokratifrågorna. Den kommer att lämna rapporter efter hand som den blir färdig med dem. Jag vet att den redan arbetar med att se över hur fullmäktigesammanträdena går till, i vilken form de hålls, osv. Jag tycker därför att vi skall avvakta denna kommittés rapporter. Efter hand som de läggs fram skall vi också ha en diskussion omkring detta. Under tiden kan vi mycket väl debattera detta i ett antal andra forum, vilket också görs, och det är viktigt och bra.
Herr talman! Avslutningsvis hoppas jag att civilministern och Civildepartementet bevakar dessa frågor lika intensivt, och måhända än intensivare än ni har gjort under det senaste året. Jag tror nämligen att våra vänner ute i kommunerna har behov av det och att man från detta hus och från regeringens sida måhända också är beredd att fatta beslut snabbare än vad man hade tänkt sig.

Herr talman! Elisabeth Persson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder med anledning av -- som hon säger -- ''den pågående nedrustningen av landets konsumentinformation''. Jag delar helt Elisabeth Perssons uppfattning om konsumentinformationens betydelse. Däremot delar jag inte hennes bedömning att konsumentinformationen över lag håller på att nedrustas. En förutsättning för att marknadsekonomin skall fungera tillfredsställande är kunniga och välinformerade konsumenter. Den pågående internationaliseringen förstärker ytterligare behovet av konsumentinformation och konsumentkunskap. Ansvaret för att konsumenterna får god och tydlig information om varorna och tjänsterna på marknaden vilar i första hand på de företag som marknadsför dem. Regler om sådan informationsskyldighet finns bl.a. i marknadsföringslagen . Informationskraven har successivt höjts genom tillämpning av den lagen men också genom tillkomsten av ny lagstiftning. Jag kan här hänvisa till de utbyggda informationsreglerna i den nya konsumentköplagen , liksom till prisinformationslagen . Den senare lagen trädde i kraft i 1 januari 1992. Konsumentverket har en omfattande verksamhet för att informera och stödja konsumenterna. Verket stöder också de lokala konsumentrådgivarna och vissa konsumentorganisationer. Lokalt pågår också ett intensivt upplysningsarbete av kommunernas konsumentrådgivare för att sprida kunskap om konsumentfrågor. Just nu är detta arbete koncentrerat till budgetrådgivning och skuldsanering. Av landets 286 kommuner saknar ca 30 konsumentrådgivning. Under året har 4 kommuner lagt ned verksamheten. Om detta innebär att konsumenterna i dessa kommuner inte på något annat sätt tillförsäkras information och stöd är det oroande. Jag avvaktar nu den redovisning som Konsumentverket inom kort kommer att presentera angående den lokala konsumentverksamheten. Jag vill tillägga att regeringen nyligen har tillsatt en parlamentarisk kommitté för att se över den statliga konsumentverksamheten. Kommittén skall bl.a. överväga om konsumentinformationen kan göras effektivare. Mot denna bakgrund kan jag inte dela Elisabeth Perssons bedömning att konsumentinformationen över lag håller på att nedrustas.
Herr talman! Jag vill tacka civliministern för svaret. På flera punkter delar jag hennes uppfattning. Men jag blir litet konsternerad när jag hör vilken slutsats som civilministern drar av resonemanget. Av landets 286 kommuner uppger 30 att de saknar konsumentrådgivning, och det låter ju mycket bra. Men om man tittar litet grand bakom kulisserna, och det tycker jag att man skall göra, visar det sig att det i väldigt få kommuner finns en fungerande konsumentvägledning. Väldigt många av dessa tjänster är vakanta och har varit det under många år. I många kommuner uppger man att man har konsumentvägledning. Det kan vara fråga om att en informationssekreterare eller en socialsekreterare har avsatts för detta en eller två timmar. På andra håll kan det se ut på något annat sätt. Detta har kritiserats bl.a. av riksdagens revisorer. I mitt eget län har vi 13 kommuner. Det är dess värre bara två kommuner som har en riktigt väl fungerande konsumentvägledning. Och jag tror inte att Östergötland är extremt dåligt när det gäller detta utan ganska representativt. Detta är ett exempel på att konsumentrådgivningen och konsumentvägledningen håller på att rustas ned. En annan sak som talar för detta och som visar att konsumentfrågor inte är aktuella i debatten på det sätt som de borde vara är att Konsumentekot i radion skall läggas ned, trots att naturligtvis redaktionen inte vill det. Det går att räkna upp en rad exempel som visar att konsumentvägledningen och konsumentinformationen över huvud taget håller på att nedrustas. Jag hade hoppats att civilministern skulle ha kommit med förslag på åtgärder mot detta och att vi hade delat oron för den situation som råder.
Herr talman! Jag stöder mig på Konsumentverkets uppgifter i dessa fall. Jag brukar kunna lita på dem. Jag har just i dag sett en uppgift om att 91 % av befolkningen har tillgång till kommunal konsumentvägledning eller kommunal konsumentverksamhet. Den uppgiften kommer alltså från Konsumentverket. Samtidigt kan jag dela uppfattningen att det naturligtvis finns olika orter i landet -- man kan räkna upp många exempel -- där man skär ned konsumentverksamheten i dessa tider då ekonomin är dålig. Men det innebär inte alltid att man inte fortsätter med någon typ av konsumentvägledning eller hjälp till konsumenterna i form av t.ex. skuldsanering och budgetrådgivning. Man kanske lägger över detta på någon annan, t.ex. socialtjänsten, vilket sker i olika kommuner. Om 91 % av befolkningen har tillgång till kommunal konsumentverksamhet samtidigt som lagstiftningen när det gäller information till konsumenterna har förstärkts under den senaste tiden, kan jag inte dela uppfattningen att konsumentinformationen över lag skärs ned. Att Konsumentekot eventuellt skall läggas ned, kan man naturligtvis ha synpunkter på. Det har varit ett viktigt forum för debatt i konsumentfrågor. Men det är inte min uppgift att lägga mig i Sveriges radios programpolicy.
Herr talman! Jag vet att det inte är civilministerns uppgift, och det tycker jag inte heller att det skall vara. Det är inte heller min uppgift. Men jag anser att det är viktigt att se det som en del i en trend hur man behandlar konsumentfrågorna i dag. Det var därför som jag ville ta upp detta och få en diskussion om det, även om det naturligtvis inte är detta som är det viktiga. Jag skulle vilja rekommendera civilministern att låta någon på Civildepartementet i telefonkatalogen slå upp de olika kommunerna och se efter vilka som har hänvisning till konsumentvägledning. Låt den personen ringa upp för att se efter hur det ser ut i verkligheten. Dess värre är det på det sätt som jag påstår, nämligen att det på många håll inte finns någon väl fungerande konsumentvägledning. Det är även precis på det sätt som civilministern säger, nämligen att många konsumentvägledare är så upp över öronen sysselsatta med budgetrådgivning att det inte finns tid över till annan verksamhet. Man kan verkligen säga att det under en lågkonjunktur är en grupp som har högkonjunktur, och det är konsumentvägledarna. Jag vill ta upp ett annat exempel...
Herr talman! Jag behöver inte be någon av mina tjänstemän att göra denna rundringning. Konsumentverket håller nämligen redan på med den och är så gott som färdig med den. Jag skall få en redovisning från Konsumentverket inom de närmaste veckorna av hur det ser ut när det gäller den lokala konsumentvägledningen.

Herr talman! Då får jag väl avvakta och se hur denna redovisning ser ut. Jag tolkar civilministern på ett sådant sätt att jag, om det skulle visa sig att dessa gamla siffror inte gäller och att konsumentvägledningen och konsumentrådgivningen är betydligt tunnare än vad som har framgått tidigare, kan förvänta mig åtgärder från civilministerns sida.

Herr talman! Lennart Daléus har frågat mig om regeringen avser att nu vidta konkreta åtgärder för att påbörja avställningen och därmed avvecklingen av kärnkraften. Utgångspunkten för Lennart Daléus fråga är att fem kärnkraftsreaktorer är avställda och att Sverige har ett elöverskott. Som Lennart Daléus mycket riktigt påpekar är fem kärnkraftsreaktorer för närvarande avställda. Eftersom det är de fem minsta reaktorerna, svarar de för endast ca 30 % av den svenska kärnkraftskapaciteten. Vi har under det senaste året haft en stark kraftbalans i Sverige. Det finns flera orsaker till detta. Sverige befinner sig i en mycket djup lågkonjunktur, vilken har sänkt elkonsumtionen inom såväl industrin som hushållen. De senaste åren har dessutom varit milda och nederbördsrika, vilket har medfört att vattenmagasinen har fyllts. Efter stoppet i september har vi fram till förra helgen haft ett mycket milt väder. Belastningen har varit endast ca 60 à 70 % av normalbelastningen vintertid. Trots dessa gynnsamma förhållanden har vi tvingats att importera elenergi i form av vattenkraft från Norge och kolkondenskraft från Danmark för att kompensera bortfallet i de fem avställda reaktorerna. Förra helgen förändrades väderlekssituationen. Det blev kallt. Därmed ökade elimporten. Elimporten till Sverige var förra veckan av samma storleksordning som ett av de avställda kärnkraftverken. Dessutom producerades lika mycket elenergi i de svenska oljekondensverken. Oskarshamn vara i drift. Då normaliseras kraftbalanssituationen, och vår import av elenergi kommer att minska. I regeringsförklaringen uttalades att energiöverenskommelsen från våren 1991 ligger fast. Jag vill påminna Lennart Daléus om innehållet i denna genom att citera några centrala stycken i överenskommelsen: ''Landets elförsörjning skall tryggas genom ett energisystem som i största möjliga utsträckning grundas på varaktiga, helst inhemska och förnybara, energikällor samt en effektiv energihushållning. Stränga krav skall ställas på säkerhet och omsorg om miljön vid användning och utveckling av all energiteknik. Vidare angav riksdagen att det bör slås fast att den sista reaktorn i Sverige skall stängas senast år 2010.'' ''En säker tillgång på el till ett rimligt pris är en viktig förutsättning för den svenska industrins internationella konkurrenskraft. Energipolitiken skall utformas så att denna förutsättning bevaras. Särskilt för den elintensiva industrin -- som omfattar viktiga basnäringar som pappersindustrin, gruvindustrin och stålindustrin -- är detta ett grundläggande krav. Det är därför nödvändigt att det finns tillräcklig kapacitet i elproduktionen och att priset på el sätts efter marknadens villkor.'' Av energiöverenskommelsen framgår också: ''Tekniken för att utnyttja vindkraft och biobränslen i storskalig elproduktion behöver ytterligare utvecklas. Det kan krävas särskilda åtgärder avseende bl.a. teknikutveckling för att främja en på sikt ökad användning på kommersiella villkor av biobränslen och andra förnybara energislag för storskalig elproduktion.'' Jag citerar vidare: ''Omställningen av energisystemet måste, vid sidan av säkerhetskraven, ske med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. När kärnkraftsavvecklingen kan inledas och i vilken takt den kan ske avgörs av resultaten av hushållningen med el, tillförseln av el från miljöacceptabel kraftproduktion och möjligheterna att bibehålla internationellt konkurrenskraftiga elpriser. Partierna är ense om dessa utgångspunkter.'' Lennart Daléus är som politiskt sakkunnig i regeringskansliet väl införstådd med att det i enlighet med energiöverenskommelsen satsas betydande belopp för att utveckla alternativ till kärnkraften. För närvarande satsas mer än 500 Det förhållandet att den svenska elanvändningen minskar till följd av bl.a. en djup lågkonjunktur är inget skäl att avvika från energiöverenskommelsen och nu inleda kärnkraftsavvecklingen.
Herr talman! Jag tackar näringsministern för svaret. Men jag tycker att det på sina punkter är litet förbryllande. Först vill jag slå fast att energiöverenskommelsen enligt min uppfattning inte skall brytas. Tvärtom skall den uppfyllas. Det är det som jag är ute efter i min fråga. Från den utgångspunkten vill jag granska litet grand det som näringsministern säger. Jag noterar att han konstaterar att fem reaktorer står stilla. Han underlåter att säga att det är så av säkerhetsskäl. Reaktorerna kan nämligen inte köras med bibehållande av de säkerhetskrav som vi har. Vidare blev jag litet konfunderad över näringsministerns redovisning av kompensationen för detta. Det konstateras att vi i det milda klimat som näringsministern redogör för importerade vattenkraft från Norge och kolkondenskraft från Danmark. Efter det att det blev litet kyligare, som näringsministern säger, har det gått så långt att vi behövt kompensera med elimport motsvarande ett av de avställda kärnkraftverken och producera lika mycket elenergi i de svenska oljekondenskraftverken. Det innebär att tre reaktorer är kvar, näringsministern! De har inte kompenserats med någon annan produktion och inte heller med någon import. Borde vi inte utnyttja det utrymme som de tre reaktorerna utgör för att uppfylla den överenskommelse som finns? Dessutom står näringsministerns redovisning av situationen i bjärt kontrast till vad representanter för Svenska elverksföreningen säger: Om man skulle gå så långt så att fem reaktorer stod stilla under en vinterperiod, skulle det bli besvärligt. Företrädare för NUTEK, som gör prognoser på det här området, säger: Visst kan det bli problem under några timmar, om de fem reaktorerna står en svinkall februarimorgon. Då frågar jag näringsministern: Vilka fasor kan näringsministern måla upp, om vi under ett kommande år stänger en av de mindre reaktorerna? Vad blir den fasansfulla konsekvensken av det för det svenska samhället?
Herr talman! Vi måste ha en elbalans i enlighet med trepartiuppgörelsen, som har bekräftats av regeringsförklaringen. Den skall innebära en säker elbalans med hänsyn tagen till klimatförutsättningar under vintertid och även till en högkonjunktur. Vad vi gör är att vi fullföljer den i regeringen och i riksdagen i bred enighet gjorda överenskommelsen.
Herr talman! NUTEK, som jag hänvisade till tidigare, har i ett material som man lämnat till näringsministern redovisat ett elöverskott under de kommande åren på ungefär 10 TWh per år. Man har därvid tagit hänsyn till de reserver som behövs. Man säger också att ytterligare 5 TWh är att räkna med som möjliga i fråga om import. 10 TWh motsvarar ungefär två små reaktorer under flera år framåt. Man räknar med att de säkerhetsmarginaler finns som behövs. Tycker inte näringsministern som jag att det när det gäller säkerhetsaspekterna, såsom de ännu en gång demonstrerats -- med fem av säkerhetsskäl avställda reaktorer -- och det av de berörda myndigheterna redovisade monumentala överskottet på elenergi finns skäl att ta åtminstone ett första litet steg och avställa en liten reaktor för gott för att uppfylla den energiuppgörelse som näringsministern själv hänvisar till?
Herr talman! Säkerhetsmarginalerna i elenergibalansen skall vara de erforderliga, och detta utan stor elimport. Det är det vi verkställer, och det är det vi för närvarande kan klara. När det gäller säkerheten i de fem avställda reaktorerna är det, som bekant, Lennart Daléus egen arbetsgivare på miljödepartementet som har tillsynen av att vi klarar säkerhetskraven beträffande de reaktorerna.
Herr talman! Vad jag försöker göra är att väga samman ett antal aspekter. Det är väl tveklöst på det sättet att kärnkraften ännu en gång visar att den inte är en fullgod energikälla från säkerhetssynpunkt.

Herr talman! Elpriset för svensk industri, som det talas väldigt mycket om i energiuppgörelsen, skall vara konkurrenskraftigt. Det ligger ungefär på den nivå som motsvarande industrier ute i Europa för närvarande har. Vi skall också se till att vi har god tillgång på elenergi. Den energibalans som vi nu har klarar med god säkerhetsmarginal detta. Vi vill bibehålla den säkerhetsmarginalen och fullfölja den överenskommelse som finns.
Herr talman! Då blir den oundvikliga frågan: När vill näringsministern påbörja avvecklingen? Det låter som om det som näringsministern målar upp är en situation som kommer att vara under lång tid framöver med näringsministerns sätt att se det hela. Är det på det viset, verkar det vara stört omöjligt att påbörja en avveckling före 2010 på ett sådant sätt att den också är avslutad till det årtalet. Eller är det till äventyrs så, att näringsministern är av den uppfattningen att 2010 är ett årtal som inte ligger fast och som alltså inte kan betraktas som stoppunkten?

Herr talman! Kjell Eldensjö har frågat mig vad regeringen gör för att förbättra småföretagens möjlighet att komma över olika ''initialtrösklar'' för exportsatsningar. Låt mig först erinra om de små och medelstora företagens stora betydelse för Sveriges ekonomi. Många av dessa företag har varor och tjänster som också passar på de utländska marknaderna. Erfarenhetsmässigt inleder dessa företag ofta sina exportansträngningar på närmarknaderna i Europa. Olika organ genomför särskilda aktiviteter för småföretag med inriktning på exportverksamhet och EG-frågor. Sveriges exportråd har till uppgift att samordna och genomföra åtgärder för att främja svensk export. Exportrådet har en omfattande utlandsorganisation bestående av såväl handelssekreterare som handläggare vid vissa av de svenska ambassaderna. Merparten av Exportrådets verksamhet skall komma de mindre företagen till del. Riksdagen har nyligen ställt sig bakom regeringens förslag rörande inriktningen av Exportrådets verksamhet. I propositionen om statens roll i den exportfrämjande verksamheten inom Sveriges exportråd poängteras att det finns anledning att vidta särskilda åtgärder för att främja de små och medelstora företagens export och internationalisering. En slutsats är att statens stöd till Exportrådet bör inriktas bl.a. på aktiviteter som syftar till utveckling av exportoerfarna, framför allt små och medelstora, företags exportverksamhet. Exportrådet bedriver mot denna bakgrund en rad verksamheter som särskilt inriktar sig på denna grupp av företag. Jag vill särskilt nämna exportchef-att-hyra-programmet jämte upplysnings och rådgivningsverksamhet. Exportrådet biträds härvidlag av en särskild delegation för mindre företag. De regionala utvecklingsfonderna gör i samarbete med Närings och teknikutvecklingsverket Rådgivningsinsatserna sker exempelvis i form av s.k. EG-konsekvensanalyser. Utvecklingsfondernas konsulter går då igenom företagets verksamhet för att finna de hot men framför allt de möjligheter i form av export och samverkan som den europeiska marknaden erbjuder. Sverige deltar även i BC-NET, som är ett datorbaserat system som gör det möjligt för små och medelstora företag att snabbt hitta affärskontakter inom EES-länderna. NUTEK, utvecklingsfonderna och handelskamrarna är kontaktpunkter dit företagen kan vända sig. BC NET är ett led i strävan att föra ut småföretagen på den europeiska marknaden och att öka de svenska småföretagens konkurrenskraft genom samarbete med europeiska företag. Till detta kan läggas Exportrådets och Europa. Denna satsning går ut på att informera framför allt de mindre företagen om vad EES avtalet innebär. Detta sker genom informationsmaterial men också genom särskilda informationsmöten på ca 200 orter runt om i landet. Jag vill slutligen nämna systemet med s.k. Euro Info Center som etablerats inom EG. Syftet är att sprida information om den gemensamma marknaden till små och medelstora företag. Informationen kan avse lagstiftning, finansieringsmöjligheter, forskning samt information om regelverken i medlemsländerna. Verksamheten skall handhas av NUTEK samt ett regionalt nätverk bestående av bl.a. Verksamheten beräknas vara i gång vid årsskiftet.
Herr talman! Jag får först tacka näringsministern för ett uttömmande och positivt svar. Jag är övertygad om att jag och näringsministern har samma uppfattning när det gäller att ge småföretagen så goda möjligheter som man bara kan för att de skall kunna satsa på export. Min fråga är föranledd av att jag, när jag under sommaren har varit ute bland småföretagare, hört att de ofta har export till Danmark, Norge och andra näraliggande länder, men inte till längre bort belägna länder. Frågar man dem om de tror att de skulle ha möjligheter att konkurrera t.ex. även i andra länder i Europa, är svaret oftast ja, men man tycker att språkbarriärer, dyr marknadsföring för småföretag osv. är oöverkomliga hinder för dem. Som jag uppfattat situationen efterfrågar många småföretagare en instans där man utan krånglig byråkrati eller höga konsultkostnader kan få hjälp med att komma in på exportmarknader, framför allt med att få tag i rätt kompetens för just den egna produktmarknaden. Många småföretagare är underleverantörer till något enda eller till några få företag, och därutöver har de inte någon eller bara liten produktion. De blir i dagens läge mycket sårbara. Nu när Europa öppnar sig ännu mer genom EES avtalet är det naturligtvis viktigt att man ger småföretagen så god uppbackning som möjligt för att de skall kunna komma ut och konkurrera i Europa. Någon form av regionsvisa exportcentra för consulting och assistans åt småföretag skulle vara mycket bra. Näringsministern har i svaret givit en hel del uppgifter om vilka möjligheter som finns, men av något skäl har de i varje fall inte ännu nått ut till alla småföretag eller inte absorberats av dem.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att det finns betydande behov av satsningar på export bland framför allt mindre och medelstora företag, i synnerhet med den stora omvandling som nu sker av hela underleverantörssystemet, där underleverantörerna internationaliseras och de stora svenska monteringsindustrierna tar in allt fler utländska underleverantörer, mer och mer specialiserade på system. Av den orsaken har vi just genomfört en förändring av Exportrådets verksamhet och av det stöd som utgår från framför allt statsmakten. Det det skall ske en klar och entydig koncentration till små och medelstora företag, vilkas exportansträngningar vi har anledning att stödja. De skall framför allt få möjligheter att lära sig hur man kommer in på andra marknader. Jag tror också att införandet på olika replipunkter i landet av de olika EG-system som finns för att hitta handelspartner via databaser är utomordentligt värdefulla. Därigenom kan man hitta de handelspartner som man behöver, om man inte av egen kapacitet kan marknadsföra sig på exportmarknaden.
Herr talman! Jag tackar för det positiva svaret. Småföretagen har i dagens läge ytterligare en speciell svårighet, nämligen att de numera skall leva upp till kvalitetssäkringssystem, t.ex. till ISO 9000-serien. Detta har företagen kanske inte så lätt att göra av egen kraft, utan de kan behöva hjälp för att klara detta. Jag ser med tillförsikt fram emot att man skall kunna klara dessa uppgifter. Här finns en betydande tillväxtpotential att utnyttja.
Herr talman! Jag delar den uppfattningen. Jag tror dock att ISO 9000 kommer att vara mycket positivt för småföretagen. Genom det får man en klar kvalitetsstämpel, som är välkänd i hela Europa och därmed ökar exportförutsättningarna.

Herr talman! Marianne Jönsson har frågat mig när regeringen kommer att ta de politiska initativ som erfordras för att ge vindkraften förutsättningar att utvecklas i Sverige. Inom ramen för de energipolitiska program som infördes som ett resultat av energiöverenskommelsen våren 1991 genomförs nu kraftfulla åtgärder för en effektivare användning av energi och en målmedveten satsning på utveckling av ny miljövänlig kraftproduktion. För detta har avsatts närmare 4 miljarder kronor under en femårsperiod. Som jag nyss framhöll till Lennart Daléus är det resultatet av dessa insatser som avgör när kärnkraftsavvecklingen kan inledas. Insatserna för utveckling och introduktion av vindkraft i den svenska energiförsöjningen är viktiga inslag i omställningsprogrammet. I energiöverenskommelsen konstateras att utbyggnaden bör ske i huvudsak med stora vindkraftverk om vindkraften skall kunna ge ett betydande tillskott till landets elenergiförsörjning. Medelstora och mindre vindkraftverk kan dock ge värdefulla tillskott till de enskilda hushållens elförsörjning. Utvecklingen av teknik för små och medelstora vindkraftverk har kommit så långt att tekniken ligger nära kommersiell bärkraft. För den storskaliga vindkraften fordras fortfarande några utvecklingssteg innan tekniken kan bli fullt kommersiell. Teknikutvecklingen stöds av staten i form av forsknings och utvecklingsstöd. Staten ger också stöd till små och medelstora vindkraftverk genom ett investeringsbidrag som uppgår till 25 % av godkända investeringskostnader. redovisade i våras -- och som Marianne Jönsson hänvisar till -- konstateras bl.a. att investeringsstödet inte efterfrågas i sådan utsträckning som avsatta medel ger utrymme för. Anledningen till att utbyggnaden går långsammare än förväntat är, enligt NUTEK, att vindkraften är företagsekonomiskt olönsam med det råkraftpris och de skatter som gäller i dag. Detta gäller även med det investeringsstöd som infördes förra året. Enligt NUTEK:s beräkningar skulle bidragsnivån behöva höjas från 25 % till 35 % för att investeringarna skulle bli lönsamma. Enligt energiöverenskommelsen skall regeringen årligen i budgetpropositionen redovisa de resultat som har uppnåtts genom de energipolitiska programmen för omställning och utveckling av energisystemet samt förelägga riksdagen förslag om de ytterligare åtgärder som är motiverade. Frågan om en eventuell förändring av vindkraftsstödet bereds just nu som en del av översynen av de energipolitiska programmen. Jag har förstått att NUTEK:s förslag om förändrade stödregler har medfört problem för de företag som säljer vindkraftverk, eftersom marknaden avvaktar regeringens ställningstagande. Endast ett fåtal ansökningar om stöd har inkommit till NUTEK under senare tid. I regeringskansliet pågår nu diskussioner om lämpliga åtgärder för att kunna ge ett besked så snart som möjligt.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag uppskattar att näringsministern har svarat så utförligt. Jag tycker att det är viktigt att näringsministern slår fast att den energipolitiska överenskommelsen nu skall genomföras kraftfullt och målmedvetet. Jag är liksom näringsministern imponerad av summan 4 miljarder kronor under femårsperioden. Det är mycket pengar, och det behövs naturligtvis, om vi skall kunna leva upp till folkomröstningsresultatet och det riksdagsbeslut som vi har fattat om att kärnkraften skall vara avvecklad om 18 år. Jag vill om de 4 miljarderna och den stora satsningen på alternativ säga att den beträffande vindkraften omfattar 250 miljoner kronor under fem år. Jag var i går kväll på NUTEK, och då berättade man att man till dags dato bara hade använt 22 miljoner till 55 vindkraftverk. Det är, som näringsministern säger, någonting som inte stämmer på det området. Man avvaktar ett högre stöd, och NUTEK har rekommenderat en höjning till 35 %. Jag vill fråga näringsministern när beskedet härom kan komma. Jag har i mina anteckningar skrivit ''Budgetpropositionen?''

Herr talman! Man kan se på olika sätt på det förhållandet att det inte har använts så mycket pengar. Det ena är att det inte har funnits så många projekt. Det andra skulle kunna vara att man behöver högre bidragsprocent för att få fram projekt att ge bidrag till. Vi håller på att göra en översyn med anledning av NUTEK:s rapport från i våras, och jag räknar personligen med att ett avgörande kommer att ske under de närmaste veckorna.
Herr talman! Jag tar till mig detta med tacksamhet och tycker att det är mycket värdefullt. Jag tillhör själv vindkraftens vänner. Jag har andelar i vindkraftverk. Jag bor på Öland, solens och vindarnas ö, där vi av tradition tagit till vara vindkraften. Jag skulle vilja föra en diskussion här med näringsministern om de stora vindkraftverken. Vi satsar på Öland liksom på Gotland på de små och medelstora vindkraftverken. Det har visat sig att det är lätt att introducera vindkraft och att få med sig den lokala opinionen om det sker i den skalan. Jag var med vid ett tillfälle när Sydkraft ville bygga stora 1 000-kilowattsverk på våra strandängar. Det blev en oerhörd folkopinion mot detta, och det gick inte att genomföra. Därför vill jag ställa en fråga till näringsministern om energiteknikutvecklingen. Man har satsat 800 miljoner på de stora verken, men mycket litet på de små. Finns det någon ambition att ändra inriktningen på detta, att lägga över satsningen på forskningen till de mindre och medelstora verken och kanske inte låta kraftbolagen ha hand om detta?
Herr talman! Det stöd som staten skall tillhandahålla skall ges via NUTEK. Vi fullföljer de energiöverenskommelser som finns, och jag förutsätter att pengarna används på effektivaste möjliga sätt för att nå de resultat som vi alla hoppas att man skall kunna nå på detta område.
Herr talman! Jag tackar än en gång för svaret. Jag skall med intresse ta del av resultatet av den proposition som kommer om några veckor.

Herr talman! Bertil Danielsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att säkra och vidareutveckla näringsliv och industrisysselsättning i Kalmar och i landet i övrigt. Mot bakgrund av marknadsläget för personbilar är det naturligt att Volvo beslutat att utreda förutsättningarna för driften vid monteringsanläggningarna i såväl Kalmar som Uddevalla. Utredningen väntas föreligga under november månad och konsekvenserna av resultatet får diskuteras då. När det gäller frågan om att säkra och vidareutveckla näringslivet och därmed sysselsättningen har regeringen redan vidtagit och även aviserat en rad åtgärder. Jag är övertygad om att tillväxten inom både tillverkande industri och tjänstesektorn främst kommer att finnas hos de mindre och medelstora företagen. Att underlätta en sådan expansion och skapa förutsättningar för nyetablering av företag ser jag som en väsentlig uppgift i näringspolitiken. Bland de redan genomförda åtgärderna för tillväxt i näringslivet vill jag nämna sänkningen av företagsbeskattningen till en nivå som är en av de lägsta i Europa. Avskaffandet av valutaregleringen och förvärvslagen är exempel på avregleringar som ökar Sveriges möjligheter att få utländska investeringar som kan tillföra kapital, ny teknologi och nya jobb. Överenskommelsen mellan regeringen och den socialdemokratiska oppositionen visar på en bred enighet att spara inom den offentliga sektorn och att sänka arbetsgivaravgiften för det privata näringslivet. Privatiseringen av statliga företag är viktig för att utveckla dessa företag och stärka marknadsekonomin. Med hänsyn till rådande förhållanden på finans och kapitalmarknaderna råder ett temporärt uppehåll i marknadsplaceringarna. Förberedelserna för att överföra statliga företag till privat ägo fortsätter dock planenligt. För svenskt näringsliv och därmed även sysselsättningen är vårt fortsatta arbete med att fullfölja ansökan om fullt EG-medlemskap av största vikt. Regeringen avser att senare lägga fram förslag om insatser inom forskning och utveckling. Vägar öppnas nu också för ett ökat deltagande i europeiska FoU-program. Vidare kommer industrins energiskatter att kraftigt sänkas från den 1 januari 1993. Detta skall ses som en anpassning till förhållandena i konkurrentländer. Regeringen förbereder även åtgärder för en ökad konkurrens på elmarknaden, vilket ytterligare kan förbättra prisbilden för näringslivet. Regeringen har visat sin vilja att upprätthålla en fast växelkurs för att behålla omvärldens förtroende och därmed fortsatta stabila handelsförbindelser. Som jag tidigare nämnt att nyföretagandet av stor vikt för tillväxt och sysselsättning. Under hösten kommer regeringen att lägga fram förslag om nyföretagarlån, vilket innebär ökade möjligheter för att starta eget. Arbetslösa erbjuds också bidrag och utbildning för start av företag. Förslag har presenterats avseende nya riskkapitalbolag med tillsammans 6,5 miljarder kronor i eget kapital. Genom sex riskkapitalbolag kommer satsningar i tillväxtföretag att möjliggöras. Under en tid då banksystemet utsätts för stora påfrestningar kommer denna nya källa för riskvilligt kapital att vara av mycket stor betydelse för de mindre och medelstora företagens kapitalförsörjning. Ett förslag kommer att läggas om en ny konkurrenslag, som bl.a. tar sikte på att underlätta nya företags tillträde till marknaden. Jag anser att det är genom åtgärder av de slag jag har nämnt som möjligheterna att utveckla och starta företag stärks och därmed även förutsättningarna för en ökad sysselsättning.
Herr talman! Jag ber att få tacka näringsministern för det omfångsrika svaret. Det var en omfattande redovisning av vad regeringen har gjort och tänker göra på det aktuella området för att säkra och vidareutveckla näringslivet i Sverige. Det är bra. Men under tiden, just nu, föreligger ett konkret hot mot två vitala industrigrenar i vårt land. I den del av landet som jag kommer från är detta hot en påtaglig realitet, som innebär att vi direkt kan förlora 1 200 arbetstillfällen. Med följdeffekter kan det bli det dubbla. Det här är inte bra. Det kommer att sätta Kalmar på kriskartan på ett sätt som är utomordentligt olyckligt. Näringsministern säger nu att ''dessa problem får diskuteras då'', dvs. när det slutliga beskedet från Volvo kommer. Det är så dags då! Man måste reagera tidigt, och man måste reagera snabbt, innan beslut är fattade. När det gäller Volvo är svårigheterna givetvis utomordentligt stora. Att tillverka bilar som ingen köper är svårt. Att en tågtillverkande industri hotas av nedläggning i ett läge när regeringens intentioner är att satsa på infrastruktur, det går emellertid inte ihop. Detta är utomordentligt allvarligt. Hur ser näringsministern på KVAB:s problem? Det nämndes inte i svaret.
Herr talman! Vi har inte som princip att gå in i enskilda företag, vare sig statliga eller privata, utan det är deras sak att arbeta efter de allmänna, generella villkor som finns. Vi försöker skapa ett näringsklimat som vi klart och entydigt säger skall vara det mest konkurrenskraftiga i Europa. Anledningen är inte att svenska företag är sämre, utan att vi behöver en expansion av hela det svenska företagandet för att vi skall klara våra ekonomiska förhållanden. Vi går därför inte in med några förutfattade meningar om t.ex. Volvos eventuella nedläggning av den ena eller andra fabriken förrän beslut föreligger utan hoppas självfallet att förutsättningar skall kunna föreligga för fortsatt drift. Vi vidtar ytterligare åtgärder när det gäller satsningarna på infrastrukturen, åtgärder som skapar ökat marknadsutrymme och ökade förutsättningar. Sedan är det aktörernas sak att själva avgöra om det i och med de satsningar som görs och inom gällande ramar finns förutsättningar för att driva verksamheten vidare. Jag skall till sist bara påminna om att de verksamheter som berörs alla är kapitalintensiva verksamheter, och det gäller där att verkligen vara mycket försiktig med statens utgifter, att via finanspolitiken försöka skapa utrymme för sänkta räntenivåer i landet. Detta är det kanske allra viktigaste för att dessa företag skall kunna konkurrera och leva vidare.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att det är svårt för en regering att direkt gå in och med skattemedel stötta företag som på marknadens villkor har små möjligheter att bedriva sin produktion.

Jag förutsätter att regeringen ändå tänker i de här banorna. Även om man inte skall gå in i enskilda företag, måste alla eventualiteter föreligga i sinnevärlden även för regeringen.
Herr talman! Vi är i högsta grad medvetna om det allvarliga läget för industrin. Det är därför så utomordentligt stora insatser görs för att stärka svenskt näringslivs konkurrenskraft. Som jag sade är finanspolitiken med sänkta räntor de mest centrala bitarna. En sänkning av arbetskraftskostnaderna, bl.a. via de krisuppgörelser som har genomförts, är andra moment. Vi gör vad vi kan till vårt yttersta för att stärka konkurrenskraften. Vi behöver Europas konkurrenskraftigaste företagarklimat. Svenskt näringsliv måste expandera om vi skall kunna ta landet ur den nuvarande stagnationen.
Herr talman! Jag får då till slut uttala en förhoppning om att regeringens politik tillräckligt snabbt får den avsedda effekten, så att de hot som nu finns i vår landsända inte kommer att förverkligas.
Det är viktigt att regering och riksdag tar ett tydligt initiativ för att lösa de stora ekonomiska problemen som vi har i Sverige. Därför var framtagandet av krispaketen helt nödvändiga. För att få trovärdighet för förslagen måste vi veta att effekterna av paketen slår rättvist. Pågår det något arbete i departementet med att belysa hur krispaketen slår mot kvinnorna resp. männen?
Herr talman! Karin Starrin har frågat jämställdhetsminister Birgit Friggebo om det pågår något arbete inom Kulturdepartementet med att belysa hur krispaketen slår mot kvinnorna resp. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Finansdepartementets fördelningspolitiska grupp har till uppgift att löpande följa inkomst och förmögenhetsfördelningens utveckling och analysera fördelningspolitiska effekter av olika förslag. I samband med höstens krisuppgörelser gjorde gruppen en översiktlig analys av hur de olika åtgärderna påverkar kvinnor resp. män. Analysen visade att vissa åtgärder, t.ex. sänkt sjukersättning, påverkar kvinnor mer, eftersom de i genomsnitt har en högre sjukfrånvaro. Andra förslag innebär att männen får betala litet mer: Lägre brytpunkt i skatteskalan påverkar främst män, eftersom de har högre inkomster. Sänkt pensionsnivå betalas till större delen av manliga pensionärer, eftersom fler kvinnor tillhör gruppen sämst ställda pensionärer, som kompenseras för sänkningen. Nedlagda regementen och färre hemresor för värnpliktiga berör främst män. Merparten av besparingarna kommer dock att bäras ganska lika av män och kvinnor: höjd moms, höjd pensionsålder, egenavgift i sjukförsäkringen, höjd tobaksskatt, osv. Den här typen av statisk och kortsiktig analys säger emellertid väldigt litet om krisuppgörelsens effekter för kvinnorna. Den relevanta frågeställningen är hur kvinnors levnadsvillkor hade påverkats om man hade avstått från att göra något. Då hade vi fått en utveckling med rekordhöga räntor, kraftigt ökad arbetslöshet och en varaktig försämring av levnadsstandarden. Det skulle drabba alla svenskar -- kvinnor och män -- väldigt hårt.
Herr talman! Jag vill tacka finansministern för svaret. Jag håller naturligtvis med om att garantin för en fortsatt och ökad välfärd är att vi får balans på ekonomin. Det är emellertid i det här läget oerhört viktigt att vi får en ökad förståelse för krispaketen, att vi får svenska folket att ställa upp på krispaketen. Det gäller alla -- inte minst kvinnorna. Det är därför viktigt att ta kvinnornas oro på allvar. Visst måste väl också finansministern känna av att det finns en växande oro och också en växande misstro mot de olika förslagen i krispaketen. Vi kan läsa om detta i olika tidningar. De större tidningarna, Aftonbladet och Expressen, ger ju ut extra bilagor som handlar om hur kvinnorna påverkas i den nu kärva ekonomiska situationen. Visst är det då väldigt viktigt att vi förklarar det här så övertygande och tydligt som möjligt. Finansdepartementet och den fördelningsgrupp som finns där för att föra ut det här budskapet, dvs. i princip det totala innehållet i krispaketen?
Herr talman! Karin Starrin säger att det är viktigt att alla människor ställer upp för krispaketen, och också jag tycker självfallet att det är mycket angeläget. Jag håller också med Karin Starrin om att det är angeläget att ta till sig och förstå att både kvinnor och män är oroliga över hur olika åtgärder påverkar den egna ekonomin. Denna oro kan var och en av oss möta i den vardagliga tillvaron. Det är därför en synpunkt som jag tycker är mycket viktig att ta till sig. Det man skall komma ihåg är så att säga vad man skall jämföra med. Det kan ibland förekomma orealistiska föreställningar om att saker och ting kunde ha fortsatt utan att det hade varit nödvändigt med den här typen av insatser. Det är tyvärr inte sant. Jag hade inte föreslagit den här typen av åtgärder om det inte hade varit nödvändigt. Det tror jag också att alla förstår. Finansdepartementet genomför precis den här typen av analyser av åtgärder och deras effekter, både i det mer statiska, kortsiktiga perspektivet och i ett längre, dynamiskt perspektiv. Detta brukar redovisas i form av bilagor till finansplaner och liknande. Det fanns för övrigt alldeles nyligen i Dagens Nyheter en artikel av två av mina medarbetare på Finansdepartementet. Där tog man upp just frågan om krisåtgärdernas effekter för kvinnor och män.
Herr talman! Jag vill tacka finansministern för de kompletterande svaren. Det är viktigt att säga att vi har ett gemensamt ansvar för att inte nonchalera de här frågorna. Skulle jag vara litet kritisk, skulle jag tolka finansministerns svar som ganska nonchalant, eftersom hon i svaret skriver att den relevanta frågeställningen ändå måste vara: Hur skulle det ha varit om vi inte hade gjort någonting? Det är precis detta som kvinnor inte riktigt tar till sig i debatten. Jag har också läst artikeln i Dagens Nyheter. Även den kan tolkas på så sätt, att kvinnor förmodligen inte begriper sig på ekonomin och sambanden i ekonomin, t.ex. att höga räntelägen hör ihop med hur arbetsmarknadssituationen ser ut. Man ställer de här frågorna och vill ha jämförelser gjorda utifrån att det här inte drabbar kvinnorna mer än männen.
Herr talman! Jag vill verkligen inte riktigt acceptera beskrivningen att vi skulle nonchalera vare sig kvinnornas, männens, ungdomarnas eller pensionärernas oro. Jag tycker nämligen att det är mycket angeläget att ta fasta på oro och att svara på frågor. Vad Finansdepartementet gör i denna fråga är med nödvändighet i någon mening begränsat. Jag kan däremot tala om vad jag gör. Jag är ute och pratar om krisuppgörelsen, varför den var nödvändig och vilka effekter den ger, nämligen att vi genom uppgörelsen stärker den svenska ekonomin och skapar en grund för en bättre utveckling framöver, inte minst på de områden som nära berör kvinnor som har låga löner och som i olika avseenden är beroende av offentlig service. Inte bara Finansdepartementet utan också alla riksdagens ledamöter som står bakom krisuppgörelsen här har en väldigt viktig uppgift, nämligen att tala med människor om detta, förklara och svara på frågor. Jag hoppas att Karin Starrin deltar i den uppgiften.

Herr talman! Jag är helt överens med finansministern om totalresonemanget. Vi behöver en ökad tillväxt för att över huvud taget hämta in de stora löneskillnader som finns. Vi får uppmana våra kvinnor att hela tiden vara med i debatten och vara på alerten när det gäller att snappa upp eventuellt kommande löneutrymmen. Min övergripande fråga till finansministern blir nu: Kommer finansministern att påverka jämställdhetsministern och Kulturdepartementet att ta fram en samlad, övergripande konsekvensrapport om det nu gällande allvarliga ekonomiska läget?
Jag medger nu varje talare ytterligare ett inlägg.
Herr talman! Jag skall inte säga något mera än att jämställdhetsaspekten i den ekonomiska politiken är oerhört viktig. Den har också särskilt redovisats, inte minst i de förslag som regeringen har lämnat i fråga om den kommunala ekonomin. Där finns särskilda avsnitt om jämställdhetsaspekterna. Det genomsyrar arbetet med den ekonomiska politiken över huvud taget. Vi kommer att fullfölja denna linje.

Herr talman! Jag vänder mig till socialminister Dagens Eko i morse. JO kommer tydligen inom en snar framtid att presentera en rapport, där man kraftigt kritiserar rättssäkerheten på grund av den snabba privatiseringen av den gemensamma sektorn. Man säger t.ex. att de privata bolagen inte har någon tystnadsplikt. Det ges ingen möjlighet att anmäla någon för tjänstefel. Det finns ingen myndighet som har insyn.
Herr talman! Det är riktigt att det finns en del probblem när det gäller privata inslag, speciellt när kommuner har delegerat vad som kan uppfattas som myndighetsutövning till privata institutioner. Detta kommer med all sannolikhet att kräva regelförändringar. Vi har ställts inför frågan flera gånger. Vi har bl.a. sagt att vi vill avvakta JO:s redovisning. Men när den kommer tar vi initiativ till de lagändringar som krävs för att komma till rätta med de här problemen.

Herr talman! Vi kommer att genomföra den erforderliga utredningen och lägga fram förslag så snabbt som möjligt. Jag kan inte i dag svara på hur snabbt det kan ske, men det skall göras så snabbt som det över huvud taget är möjligt, av just de skäl som Margareta Winberg nämnde.

Herr talman! En utredning ser över hela arbetslöshetsförsäkringen. Det är en enmansutredare och runt enmansutredaren sitter parterna. Jag har för min del sagt att det är parternas sak att finansiera försäkringen. Det är inte staten som skall gå in i arbetslöshetsförsäkringen. I den gruppen kommer det naturligtvis att uppstå en diskussion om hur höga ersättningarna skall vara och på vilket sätt parterna skall delta i finansieringen. Men det förslaget kommer till regeringen någon gång i mars april. I avvaktan på denna utredning pågår ingenting inom arbetsmarknadsdepartementet i den frågan.

Herr talman! Den privatisering som hittills har förekommit inom barnomsorgen, och som i praktiken huvudsakligen har bestått av att man har skapat föräldrakooperativ, har inte bidragit till att aktualisera den här frågan i någon större utsträckning. Det är på andra områden det har skett. Som jag sade gäller det olika slag av utredningar av ungdomar. Det är då frågan har dykt upp. Man har sett vissa konflikter mellan den privata verksamheten och sekretesslagstiftningen. Jag kan bara försäkra ytterligare en gång att vi kommer att gå in i den här frågan så snart JO:s utredning föreligger. Vi återkommer till riksdagen med förslag till ändrad lagstiftning om det visar sig att sådan behövs.

Riksdagen beslutade i våras att uppdra åt regeringen att tillsätta en kulturpolitisk utredning med bred parlamentarisk sammansättning. Denna utredning har regeringen ännu inte tillsatt. Varför har det dröjt så länge utan att något beslut i denna fråga tagits?

Herr talman! Det är lätt för oppositionspartierna i riksdagen att fatta glada och glättiga beslut utan att skicka med några som helst pengar. Regeringen har ägnat ett mycket gediget arbete åt att förbereda beslutet om Moderna museet. Vi hade kommit mycket långt i beredningsarbetet när den akuta ekonomiska krisen kom i höst.

Herr talman! Jag har en fråga till arbetsmarknadsministern om en regional bedömning bakom ett regeringsförslag. Regeringen fördelade i somras nya platser till högskolan. Universiteten och de stora högskolorna med fasta forskningsresurser får 87 % av tillkommande årsstudieplatser. Övriga 17 mindre och medelstora högskolor får dela på resterande 13 %. Anser arbetsmarknadsministern att denna fördelning är förenlig med en aktiv regionalpolitik?

Herr talman! Det finns många motiv att bygga ut högskolor. Även stora högskolor kan behöva kompletteringar. Jag har redovisat min inställning: Skall vi utveckla hela Sverige, spelar de små och medelstora högskolorna en väldigt stor roll. I det arbetet kommer jag att delta mycket aktivt framöver.

Herr talman! Politisk vilja finns det naturligtvis i regeringen. BRÅ:s material finns säkert tillgängligt också på Justitiedepartementet. Tyvärr har jag inte någon direkt inblick i den planering som nu pågår för ytterligare åtgärder på departementet. Jag får be Hans Göran Franck att ställa frågan direkt till justitieministern.
Herr talman! Jag tycker att det är ganska olyckligt att vice statsministern inte tänker gå in på en sakdiskussion med mig om detta. Den här frågan är i nuvarande ekonomiska krisläge så viktig och allvarlig att det måste vara en angelägenhet för hela regeringen att diskutera den och vidta långt bättre åtgärder. Nu får man lägga åt sidan en rad anmälningar som skulle behöva utredas, och på detta sätt går väldigt många fria. Jag måste därför upprepa min fråga till Bengt Westerberg: Är det verkligen så att regeringen inte ordentligt diskuterat denna mycket angelägna fråga?

Herr talman! Jag välkomnar Filip Fridolfsson att åka med Inlandsbanan. Den kommer att finnas kvar och att överlåtas till lokala intressenter. Den blir i själva verket, herr talman, den första privatiserade järnvägen i det här landet. Det som har hänt är att Ny demokratis representanter i trafikutskottet har gått emot den linje som Ny Demokrati gick till val på, nämligen att stödja Inlandsbanan. Det är allvarigt. Men den långsiktiga överlevnaden av Inlandsbanan hotas inte alls av att trafikutskottet nu har sett till att rådrumstrafiken inte kan fortgå som planerat. Det kan möjligtvis bli ett tillfälligt avbrott. Men när vi passerat nyåret och när vårsolen börjar lysa, tror jag att Inlandsbanan kommer att gå en ny vår till mötes. Det kommer att vara gammalt vagnsmaterial, från 30-talet i plysch, och man kommer att ha bl.a. ånglok. Jag tror att denna turistsatsning kommer att vara en vitamininjektion för näringslivet utefter den här järnvägen, som är närmare 130 mil lång. Filip Fridolfsson kan vara lugn. Jag tror att regeringens fasta hållning i denna fråga gör att Inlandsbanan kommer att leva vidare även om det blir i annan regi, där lokala intressenter tar ansvaret men får hjälp på vägen av staten.

Herr talman! Också jag har en fråga till kommunikationsministern. Våren 1990 fattade vi ett beslut här i riksdagen om betydande satsningar på infrastruktur, dvs. vägar, järnvägar, broar osv. Då anslogs också ett antal miljarder för att finansiera dessa satsningar. Dessa satsningar på infrastruktur har varit uppe till diskussion många gånger sedan dess. Kommunikationsministern har rest runt i olika delar av landet och talat om dem. Men när kommunikationsministern har kommit hem till Stockholm har man i allmänhet ställt sig frågan: Vad har hänt med dessa infrastruktursatsningar, och vad händer? Jag vidarebefordrar frågan till kommunikationsministern.

Herr talman! Sverige är ju ledande när det gäller metodik för behandling av narkomaner. Missbruksbekämpningen har tillhört de mest prioriterade posterna i budgeten. Vi här i riksdagen är överens om att vi skall ha ett narkotikafritt samhälle. Vi möts nu av ett yttre hot. Det kommer in nya droger från Östeuropa och Sydeuropa. Men vi möts också av ett inre hot, nämligen att hela narkomanvården håller på att nedrustas. I Malmö finns det inte någon narkomanvård att tala om. I Stockholm har narkomanvården halverats. Man blandar samman olika slags missbrukare. Tjänstemännen har till uppgift att prioritera inom resultatenheter. Följden blir att man, om en missbrukare skall skickas på kvalificerad behandling, måste avskeda personal. Man håller missbrukarna kvar på fängelserna, på sjukhusen och i häktena i stället för att ta in dem på behandlingshem. De som inte är placerade där är ute i den öppna vården eller ute på gatan och stjäl. Jag tror inte att socialministern är omedveten om dessa förhållanden. Vad avser socialministern att göra för att förmå kommunerna att ta sitt ansvar?
Herr talman! Det som Anita Persson säger är sant. Också jag har tagit del av en del oroande rapporter om att man i vissa kommuner har prioriterat ner narkomanvården. Jag ser med stor oro på utvecklingen. Från statens sida kommer vi att fortsätta att prioritera narkomanvården högt, dvs. vi kommer att avsätta pengar för bl.a. fortsatt utbyggnad, vilket kommer att framgå av nästa budgetproposition som presenteras i januari. Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att följa utvecklingen, bl.a. på missbruksområdet, för att se om tendensen är utbredd eller om det rör sig om enstaka exempel. Om tendensen skulle vara utbredd, finns det anledning för statsmakterna att gå in ännu mer kraftfullt. Men detta vet vi för dagen ingenting om.
Herr talman! Jag hoppas att det förslag som framläggs i budgetpropositionen kommer att innebära att de specialdestinerade statsbidragen skall vara kvar och att man inte lägger statsbidraget i påsen. Annars kommer narkomanvården att helt försvinna.
Herr talman! Satsningarna på offensiv narkomanvård kommer att vara kvar, dvs. det program som inleddes för några år sedan och som har varit mycket framgångsrikt.

Herr talman! Maj-Lis Lööw inledde med att säga att det är så få flyktingar som nu får stanna i Sverige. Bakgrunden till detta är att antalet asylsökande från alla länder över hela jorden minskar utom när det gäller asylsökande från Jugoslavien. Om det inte kommer några asylsökande till Sverige, kan inte heller fler få stanna här. Maj-Lis Lööw vet väldigt väl att det har varit verkställighetsstopp i fråga om Jugoslavien, dvs. att man av olika skäl inte har fattat några beslut under det gångna året. Så över till frågan om f.d. fångar från fånglägren. Flyktingkommissarien, UNHCR, riktade en allmän förfrågan till 22 länder om man ville ta emot f.d. fångar. Jag har varit i Genève och talat med fru Ogata. Vid detta samtal framkom det att flyktingkommissarien inte förutsatte att Sverige denna omgång skulle ta emot några f.d. fångar från fånglägren. Detta är bakgrunden till att Sverige har sagt nej till att nu ta emot f.d. fångar. Vi kommer att få flera propåer inom ramen för flyktingkvoten. Det är min bestämda övertygelse att Sverige ställer upp och hjälper dessa mycket olyckliga människor, och då inte bara fångarna själva utan också deras familjer.
Herr talman! Sverige har alltså inte fått någon formell förfrågan, eller har Birgit Friggebo efter samtalet med fru Ogata bortsett från en allmän förfrågan till flera länder?

Fru talman! Jag utgår från att riksdagens ledamöter får den här skriften. Annars kan jag berätta att den finns i SOU-serien och har nummer 1992:104. Detta är, precis som Berndt Ekholm säger, ett första steg i arbetet med att förankra diskussionen och att lyfta in många idéer i diskussionen inom ramen för Rioarbetet. Det är klart att vi skall följa upp detta på lämpligt sätt. Därmed är jag inne på frågan om en kommission. Jag har ingenting emot en kommission. På den punkten är jag helt öppen. Men en sådan får inte innebära att vi skapar ett intryck av att arbetet koncentreras. Hela idén är ju att vi skall försöka sprida arbetet. Det skall vara många involverade. Det skall vara många gräsrötter, och vi skall komma så nära medborgarna som möjligt. Det gör vi naturligtvis via våra kommuner, folkrörelserna osv. Jag vill inte byråkratisera eller överorganisera den här utvecklingen. Jag tror nog att det kan finnas skäl att sammanfoga helheten, dvs. att låta många blommor blomma i den här processen. Det kan även finnas skäl att titta på detta centralt. Vi har ju haft mycket stor nytta av den nationalkommitté som har funnits och som har fungerat på ett utmärkt sätt. Det vill jag gärna säga. Samstämmigheten har ju markerats redan där. Det talar ju snarast för att man, utan för mycket politisk dragkamp, skulle kunna följa upp detta också centralt. Men jag vill avvakta en aning, beakta responsen från olika håll och lyssna på vad remissinstanserna säger om hur man skall följa upp detta. Det är också ett sätt att hantera dessa frågor. Man lyssnar först och beslutar sedan. Jag är öppen på den punkten. Det kommer att visa sig så småningom vad kretsloppspropositionen innehåller. Det viktiga är att vi lägger fast ett antal riktlinjer. I den mån lagar är konkreta saker, kommer det att finns lagstiftning också. Avsikten är att driva på utvecklingen i en mycket bestämd riktning. Det måste finnas möjlighet till framförhållning. Det betyder att först lägger man ut riktlinjer, och därefter tar man steg efter steg i en process där konkretiseringsgraden ökar med tiden. Detta är självklart. Det handlar ju inte om att styra t.ex våra svenska företag uppifrån, utan det gäller att ge dem möjligheter. Men de skall veta vad som krävs. Det kan man åstadkomma genom riktlinjer och genom lagstiftning som anger vad som kommer att begäras. Producentansvaret är en central del av detta. Detta är också en viktig del av Rioprocessen, men vi kan väl återkomma till den diskussionen vid ett annat tillfälle.

Fru talman! Det handlar om hur ambitiös man är. Just det! Jag vill veta hur ambitiös regeringen tänker vara. Tänker man lägga fram en proposition om dessa saker innan femårsperioden har gått ut?

Fru talman! Det är naturligtvis en stor fråga, som inte är så enkel att besvara. Det vore hyckleri att säga någonting annat. En del av detta kommer att finnas med i budgetpropositionen och ingår alltså i den normala beredningsprocessen. Jag är den första att också beklaga sänkningen av det svenska biståndet. Samtidigt kan man konstatera att Sverige ändå ligger i den övre klassen av nationer i fråga om bistånd. Jag tror att vi kommer att ligga över 0,9 % av BNP också efter det här neddragningsbeslutet. Vi håller också fast vid enprocentsmålet. Det är viktigt som grund. Rioprocessen som sådan kräver just en tydligare inriktning av biståndet mot miljöändamål. För att göra det möjligt för u-länderna att handla på egen hand deltar Sverige också i de skuldavskrivningsaktioner som förekommer, och vi värnar då i första hand om de allra fattigaste länderna. Det kommer vi att göra också i fortsättningen. Det finns också andra viktiga saker som påverkar u-ländernas möjligheter framöver. Dit hör naturligtvis utfallet av den s.k. Uruguayrundan, dvs. GATT-samtalen, som också betyder mycket för u-ländernas ekonomi. Världsbankschefen har talat om 50 miljarder kronor att vinna bara för uländerna vid en positiv utgång av GATT Jag skall inte föregripa de kommande förhandlingarna. Som ni kommer ihåg från tidigare redogörelser tog regeringen fram extra resurser utöver biståndsmålet för innevarande budgetår, och detta redovisades också i Rio. De pengarna står till förfogande för påfyllning inom exempelvis Global Environment Fund, dvs. GEF-systemet, som är finansieringsmekanism för de två konventioner som jag nämnde, dvs. biologisk mångfald och klimatkonventionen. Arbetet med de konventionerna kommer att ta en del tid, men det är viktigt att FN-systemet framöver samlar sig till ett konkret bidrag på det här området. Sverige måste naturligtvis delta i det arbetet. Det kommer vi att göra.

Fru talman! Vad jag var ute efter att framhålla med min fråga var att det krävs ganska konkreta insatser för att så att säga vända både tänkande och utveckling rätt. Det är stöd för detta omtänkande eller nytänkande i såväl folkrörelsers som regerings och riksdags arbete som behövs.
Fru talman! Jag har lätt att instämma i detta. Jag har också markerat min inställning genom att säga att detta handlar om både vår roll som konsumenter och vår roll som medborgare. Dessutom handlar det naturligtvis om företagen, där många av förutsättningarna för vår miljö och vårt dagliga liv produceras.